Herr talman! Jag vill bara med anledning av Viola Claessons upprepade fråga om brevet från Pehr Gyllenhammar säga att det är svårt för mig att kommentera Viola Claessons privata korrespondens med Pehr Gyllenhammar. Jag tror dock att det är så att den nordiska arbetsgrupp som han leder har betydligt vidare uppdrag än att diskutera dessa vägfrågor i Bohuslän.

Herr talman! Under 1984 och 1985 har riksdagen beslutat om vissa ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och lagen om svenska kyrkan. Förslagen har antagits som vilande. Ändringarna kräver två likalydande riksdagsbeslut, och det andra beslutet får inte fattas förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. De vilande förslagen avser två ändringar i regeringsformen som man fattade beslut om första gången den 16 januari 1985. Det gällde förhandsgranskning av videogram och kommunal beslutanderätt vid krig eller krigsfara. Vidare avser de vilande förslagen beslut den 13 februari 1985 om överlåtelse av vissa offentligrättsliga uppgifter till internationella organ, och slutligen beslut den 9 maj 1985 om kyrklig lagstiftning och avskaffande av riksdagens lönedelegation. Som brukligt är då det gäller ändringar av grundlagen har riksdagen fattat beslut om de vilande förslagen under bred enighet. De meningsskiljaktigheter eller markeringar som har förekommit framgår av de särskilda yttrandena. När det gäller ändringarna i fråga om videolagstiftningen är enigheten fullständig om grundlagsändring. Själva lagförslaget kommer att behandlas senare i höst. Detsamma gäller den kyrkliga lagstiftningen och följdlagstiftningen om lönedelegationen. När det gäller ändringarna i 10 kap. 5 § regeringsformen, som reglerar möjligheten att överlåta offentligrättsliga uppgifter till internationella organ, reserverade sig vpk vid den första riksdagsbehandlingen. Vänsterpartiet kommunisterna anser — de hade samma inställning under den gamla grundlagens tid — att en paragraf av detta slag över huvud taget inte skall finnas i våra grundlagar. Vänsterpartiet kommunisterna har varit ensamma om den uppfattningen både vid tidigare behandling av frågan i riksdagen och i det utredningsarbete, i vilket samtliga riksdagspartier deltagit genom en referensgrupp som stått till den särskilda utredningsmannens förfogande. Jag vill påpeka att när regeringsförslaget lades fram följde man helt utredningens förslag. Med det anförda vill jag yrka bifall till att man promulgerar detta och nu fattar ett andra beslut beträffande dessa frågor.

Herr talman! Vilande grundlagsförslag godtas eller förkastas. Däremot kan inte förändringar göras. Därför är det heller inte möjligt att ställa motförslag i de frågor där man vid förra behandlingen hade yrkanden. I en fråga hade vi från vpk, som vi redan har hört av Olle Svensson, ett motionsyrkande, som vi i detta betänkande följer upp med ett särskilt yttrande och som jag helt kort vill beröra. Det gäller förslaget om överlåtelse av vissa offentligrättsliga uppgifter till internationella organ. Proposition 1984/85:61 föreslog vissa förändringar i regeringsformens 10 kap. 5 §, den s.k. EG-paragrafen. Vi har från vpk hela tiden krävt att denna paragraf skall utgå ur grundlagen, eftersom den innebär en begränsning av den nationella självbestämmanderätten. Propositionen innebar visserligen en begränsning av de frågor som kan överlåtas till internationella organ, men i vissa avseenden också en vidgning av möjligheterna härtill. Den avgörande invändningen mot paragrafen kvarstod. Fortfarande skall i obestämd omfattning beslut på viktiga områden kunna överlåtas till organ som inte är valda av eller kan avkrävas ansvar av det svenska folket. Vi yrkade därför att regeringsformens 10 kap. 5 § skulle utgå. Detta avslogs av riksdagen. Vpk vidhåller sin ståndpunkt i denna fråga. Beslutsordningen är dock sådan att vi inte nu kan framställa yrkande om att dens.k. EG-paragrafen utgår. I ett särskilt yttrande till utskottets betänkande har jag markerat vår ståndpunkt, och jag vill ytterligare understryka den med detta inlägg. I ytterligare en fråga har jag fogat ett särskilt yttrande liksom fallet var vid förra behandlingstillfället. Det gäller avskaffandet av riksdagens lönedelegation. Samtidigt som det anförts att åtgärden i sak inte skulle innebära några större förändringar i förhållande till vad som hittills gällt, framgår det att finansutskottet förutsätts spela en mer aktiv roll. Det finns skäl att anta att finansutskottet kan komma att medverka till en statlig inkomstpolitik som begränsar de avtalsslutande parternas handlingsutrymme. Detta påtalades av vpk:s representanter såväl i finansutskottet som i konstitutionsutskottet, och jag har önskat erinra om det. Det finns skäl att uppmärksamt följa frågan. Herr talman! Beslutsordningen möjliggör alltså inte att lägga motförslag vid dagens behandling av vilande grundlagsförslag. Vi har dock från vpk önskat markera att vi kvarstår vid våra ståndpunkter. Det torde finnas anledning att återkomma i annat sammanhang.

Herr talman! Med åren har JO:s ämbetsberättelse mötts av ett växande intresse, och den läses numera av en ganska bred krets av politiskt verksamma och intresserade människor. Tillsammans med annan information om JO:s verksamhet ger den en god bild av de rättsproblem som framträtt inom modern offentlig administration. Det är också meningen att den skall ge förtroendevalda, både i riksdagen och på andra håll, utgångspunkter för att agera mot oroande tendenser och missförhållanden. Det kan därför inte skada om ledamöter redovisar några reflexioner i samband med att berättelsen presenteras för riksdagen. Ett av de allvarligaste fall JO har granskat är vissa inslag i militär tolkutbildning, mot vilka de utbildade själva har reagerat. I dessa övningar har förekommit moment som på ett oroande sätt speglar en bristande respekt för hur krigsfångar skall behandlas enligt internationella regler. Det finns all anledning för riksdagen att uppmärksamma om denna typ av utifrån kommande inflytelser gör sig gällande i militära sammanhang i Sverige. Att också under eventuella krisoch krigsförhållanden upprätthålla en förankring i demokratiska och humanitära grundvärderingar utgör en så viktig del av försvarsviljans motivation att den inte bör undergrävas med åtgärder i de gröna baskrarnas anda. Det är i sammanhanget inte ointressant att en expert från den israeliska krigsmakten tjänstgör i Sverige som något slags rådgivare i vissa utbildningsoch psykologifrågor. Detta förefaller mindre lämpligt, med tanke på vilka metoder detta lands försvarsmakt använder sig av och den kallblodighet med vilken den organiserat massmord på civila personer. En annan reflexion som man gör vid ett studium av JO-berättelsen är att det finns utbredda brister, kanske främst i den kommunala administrationen, när det gäller kunskaper om t.ex. offentlighet och sekretess eller andra grundläggande förvaltningsrättsliga regler. Detta kan möjligen föras tillbaka på att det blir allt vanligare att man av rationaliseringsskäl överlåter mer kvalificerade uppgifter åt underordnad personal. Det är ju då väsentligt både för medborgarna och för personalen att personalen är tillräckligt informerad om reglerna och förstår deras bakgrund. Här får det inte bara bli en fråga om rationalisering och besparing, utan det måste också gälla skolning — en skolning som för övrigt skulle resa intressanta frågor både om lönesättning och om en mer demokratisk arbetsorganisation i förvaltningen. Ett intressant fall i berättelsen är när en socialmyndighet hemlighållit en ung flickas adress för vårdnadshavaren i samband med att flickan på grund av en djup konflikt med föräldern flyttat hemifrån. JO drar här den helt riktiga slutsatsen att sådant inte får ske om inte den unge är föremål för samhällsomhändertagande. Men också socialmyndighetens synpunkt, att en ung människa i konfliktsituation har rätt till sin integritet, har ju viss relevans. Här kanske både socialstyrelsen och lagstiftaren har anledning att fundera över ungas rättigheter och över de problem som följer med ungdomars självständiggörande under konfliktartade förhållanden. Vi talar ju alltid om att barnens bästa skall vara en vägledande princip — och det kan naturligtvis finnas fall där en konflikt mellan barn och förälder kan motivera att barnet får vara i fred för föräldern, utan att det är fråga om ett fall av samhällsomhändertagande. Slutligen bekräftar även årets JO-berättelse något som i tidigare berättelser och i JO:s löpande verksamhet framgått med sällsynt tydlighet — nämligen det i stark upplösning stadda rättsläget på taxeringsområdet. Det är hög tid att något görs för att röja upp i den djungel av bristande konsekvens i praxis, okunnighet om gällande prejudikat och godtycke i detaljer som under årens lopp brett ut sig. Dessa missförhållanden inte bara undergräver deklarationsmoralen — de kostar också det allmänna pengar eftersom de leder till en mängd egentligen helt onödiga överklaganden. Just ett taxeringsärende ger för övrigt årets JO-berättelse en litet humoristisk knorr mitt i det djupa allvaret. En taxeringsnämndsordförande skulle i ett ärende besiktiga en villafastighet, åkte ut till det berörda villaområdet och lyckades med konststycket att ta fel på hus och taxera upp den skattskyldige med hänsyn till hans grannes swimmingpool och övriga ganska lyxartade utrustning på villan. Ett sådant fall kan ju vara ett argument så gott som något för ledamöterna att noggrant läsa JO-berättelsen. Det lär ju vara så att ett gott skratt visserligen inte förlänger våra mandatperioder men möjligen förlänger våra liv.

Herr talman! Jag vill inledningvis instämma med Bo Lundgren om vikten av att man vid fastighetstaxeringen åsätter fastigheterna riktiga värden. Från folkpartiets sida menar vi att detta förfaringssätt är bra. Vi ställer oss därför bakom detsamma. Att såsom nu sker under en betydande tidspress taxera hela beståndet vart femte år har visat sig medföra betydande olägenheter. Risken för sämre kvalitet på taxeringarna har varit stor. En spridning av taxeringsarbetet över tiden, som nu föreslås, medför att arbetsbelastningen blir jämnare. Kompetensen kan därmed på ett bättre sätt upprätthållas och förstärkas. Taxeringarna bör kunna bli bättre. Så långt är förslaget bra. Däremot menar vi i folkpartiet att det är en betydande brist att riksdagen inte vid något tillfälle ges möjlighet att ta ställning till hur fastighetstaxeringen i dess helhet skall utformas. Erfarenheterna från 1981 års allmänna fastighetstaxering visar klart att även de materiella reglerna är i behov av översyn. Vissa fastigheter har helt enkelt påförts ett för högt taxeringsvärde enbart på grund av att ägaren haft en ärlig och uppriktig ambition att deklarera sin fastighet så noggrant som möjligt. Det har så att säga blivit litet för många kryss på kupongen. Fastigheten har därmed erhållit en taxeringsstandard som inte varit avsedd. Det hade varit bättre om vi samtidigt härmed hade kunnat ta ställning till förenklade deklarationsprinciper. Den utredning om detta som riksdagen redan begärt borde ha varit klar nu. Att ytterligare fördröja den, som utskottsmajoriteten nu förordar, gör enligt vår mening saken värre. Från folkpartiets sida menar vi också att möjligheten att få till stånd rättelser av felaktiga taxeringar efter besvärstidens utgång måste förbättras. I t.ex. de fall som jag nyss har beskrivit kan nytaxering inte ske efter besvärstidens utgång. Vi föreslår därför i folkpartimotionen att lagen skall kompletteras med en bestämmelse som innebär att nytaxering skall ske även i de fall en fastighet tidigare åsatts en felaktig taxering. Av praktiska skäl bör dock detta ske endast om taxeringsvärdet förändras med mera än 25 000 kr. Regeringen bör enligt vår mening så snart som möjligt förelägga riksdagen ett sådant förslag.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 2 behandlas bl.a. regeringens förslag att den allmänna fastighetstaxeringen skall äga rum under en sexårig omloppstid och i tre olika omgångar avseende lika många fastighetsgrupper. I utskottsbetänkandet behandlas också några motioner som berör fastighetstaxeringen. I motion nr 30 av bl.a. mig ställs exempelvis kravet på att en ny utredning som ser över reglerna för fastighetstaxeringen skall tillsättas. 1976 års fastighetsutredning sysslade med den organisatoriska utformningen av fastighetstaxeringen. I den utredning som nu begärts reses, som jag nyss sade, krav på att se över reglerna som tillämpas vid fastighetstaxeringen — ett krav som riksdagen två gånger tidigare har ställt sig bakom. Inte minst vid den senaste fastighetstaxeringen riktades mycken kritik mot de regler som då tillämpades. Vad som särskilt bör prövas är möjligheterna att tillämpa enklare regler utan att resultatet — en lika taxering — blir sämre. Utskottet uttalar att man står fast vid vad ett enigt skatteutskott yttrade förra året, nämligen att den av riksdagen begärda utredningen borde komma till stånd så snart som möjligt.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 Vi bör ta bort en del detaljbestämmelser som mer irriterar än gagnar, och vi bör sträva efter att få ett system som med enkla regler kan ge en rättvis taxering. Till utskottets betänkande har också fogats en reservation vilken jag står bakom. I denna krävs att en taxering som blivit felaktig skall kunna rättas till vid den årliga särskilda taxeringen även efter det att den normala tiden för rätt till överklagande har överskridits. Jag tycker att det är ett rimligt krav att man där det är uppenbart att en felaktighet har begåtts får möjlighet att rätta till saken, speciellt nu när taxeringsperioden denna gång blir längre än vanligt. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet har i en reservation yrkat på att även förändringar av marknadsvärdet skall vara skäl till en ändring av taxeringsvärdet — i båda riktningarna, förmodar jag. Med anledning av detta yrkande vill jag fråga Bo Lundgren: Är detta ställningstagande detsamma som att ni ställer er bakom kravet på en rullande fastighetstaxering? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den rullande fastighetstaxeringen innebär ju att man prövar taxeringsvärdena varje år, och det är därför som det är oklart vad moderata samlingspartiet menar med sin motion. Det var därför jag ställde frågan. Av svaret framgår att det är en årlig prövning man förordar, men bara i den ena riktningen. Jag frågar mig om det är realistiskt att begära en sådan ändring.

Herr talman! Det verkar lockade att framföra dessa synpunkter, men jag vill bara fråga om det finns några praktiska förutsättningar att klara problemet. Jag tror att många enskilda fastighetsägare skulle anse att just deras taxeringsvärde är för högt. Skulle man tillämpa det här systemet, skulle det komma att likna en rullande fastighetstaxering.

Herr talman! Som Bo Lundgren säger har fastighetstaxeringen på sistone fått en allt större betydelse inom skattelagstiftningen. Från att ursprungligen bara ha legat till grund för den kommunala fastighetsbeskattningen är den nu också ett mycket väsentligt inslag i förmögenhetsbeskattningen och den statliga fastighetsbeskattningen. Även inom andra rättsområden, t.ex. beträffande bostadsbidragen, spelar fastighetstaxeringen en viktig roll. Den senaste fastighetstaxeringen genomfördes 1981. Erfarenheterna från denna är dess värre inte de allra bästa. Ett av de största problemen är att de allmänna fastighetstaxeringarna infaller med relativt långa mellanrum, i allmänhet vart femte år. Det innebär bl.a. att en helt ny och mycket stor administrativ apparat måste byggas upp vid varje taxeringstillfälle. Det blir dyrbart, och det blir naturligtvis också ineffektivt. Det värsta är kanske ändå att skatteförvaltningen åderlåts på resurser, som skulle ha kunnat användas till annat angeläget beskattningsarbete. Inför fastighetstaxeringen 1988— den har av olika anledningar skjutits fram två år — har regeringen velat råda bot på det här. I föreliggande proposition föreslår man därför bl.a. ett system som kommer att fördela fastighetstaxeringen jämnare över åren på så vis att skilda fastighetstyper taxeras olika år. Därigenom blir det möjligt att bygga upp en fast organisation för fastighetstaxeringen och även att låta tjänstemän biträda taxeringshämnderna med granskning av deklarationerna. Förslaget innebär i korthet att den allmänna fastighetstaxeringen görs i tre omgångar under en sexårig omloppstid. År 1988 skall hyreshus-, industri-, exploateringsoch specialenheter taxeras. År 1990 taxeras småhusenheterna, och 1992 kommer turen till lantbruksenheterna. Vartannat år sker sedan en taxering i samma ordningsföljd. Under mellanliggande år skall precis som nu särskild fastighetstaxering ske. Ett enigt skatteutskott ställer sig bakom förslaget och tycker dessutom att det kommer ”att väsentligt förbättra kvaliteten på taxeringsarbetet”. Utskottet har också enats om att upprepa tidigare krav på en bredare översyn av fastighetstaxeringssystemet. Men när nu Bo Lundgren, Kjell Johansson och Stig Josefson samstämmigt kritiserar den socialdemokratiska regeringen för att inte tidigare ha tillgodosett översynskravet, finns det anledning att påminna om att regeringen faktiskt i december 1982 tillsatte en kommitté, den s.k. bostadskommittén, med uppgift att se över hela bostadspolitiken. I direktiven ingick också just uppdraget att undersöka hur fastighetstaxeringen skulle kunna göras bättre. Varje gång riksdagen har begärt en översyn har den också — helt logiskt och helt följdriktigt — förklarat att översynen inte kan ske förän kommittén har lämnat sitt betänkande, något som beräknas äga rum våren 1986. Innan dess kan regeringen helt enkelt inte påbörja någon översyn. Jag tycker därför att det finns anledning för herrar Lundgren, Johansson och Josefson att tala med något mindre bokstäver i detta sammanhang. Helt enigt är inte utskottet. På en punkt ute i periferin råder det delade meningar. Det gäller den s.k. särskilda fastighetstaxeringen. Här finns det två reservationer. I den ena, som avgivits av utskottets folkpartister och centerpartister, krävs att en ny taxering — med visst förbehåll — skall äga rum också då en taxeringsenhet fått en felaktig taxering. I den andra reservationen, som avgivits av de moderata ledamöterna, krävs dessutom att sjunkande marknadsvärde införs som grund för särskild fastighetstaxering och att man för vissa fastighetstyper överväger en generell nedsättning av fastighetstaxeringsvärdena. Om detta är bara att säga att det här är frågor av precis den typ som bostadskommittén enligt sina direktiv skall pröva. Vi socialdemokrater i utskottet tycker att det är naturligt att avvakta kommitténs betänkande, innan man bestämmer sig för att ändra på reglerna för den särskilda fastighetstaxeringen. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på båda reservationerna och bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Lars Hedfors sade att herrar Lundgren, Josefson och Johansson skulle tala med litet mindre bokstäver. Det gör mig något oroad. För just med anledning av att det är vänliga veckan försökte jag faktiskt vara så dämpad jag någonsin kunde tänka mig. Jag blir som sagt oroad, för hur skall det då låta när jag tar i, herr Hedfors? Nej, några stora bokstäver skall det inte bli. Men jag måste ändå hävda att Lars Hedfors är litet inkonsekvent när han säger att man borde avvakta bostadskommitténs förslag innan man tillsätter en utredning som skall se över förenklingsmöjligheterna. Vid ett första påseende kan detta låta bestickande, men tänker man närmare på det här problemet kommer saken i ett annat läge. I själva verket finns det en inkonsekvens i det Lars Hedfors sade. Ett faktum är att vi snart skall besluta att fastighetsbeståndet skall taxeras, och det borde då vara en ambition att erhålla ett så rättvisande resultat som möjligt. Det förutsätter en förenkling av reglerna. Det nuvarande värderingsförfarandet innebär, om vi håller oss till småhus, att man försöker fastställa bostadens standard. Detsamma gäller i princip för hyresfastigheter. Detta kommer ju att gälla i allt väsentligt i fortsättningen också. Det här är ju en fråga om när man skall introducera de nya bestämmelser som skall gälla, och jag tycker att Lars Hedfors kanske skulle tänka över hur det nya förslaget kommer att inverka. Vi måste alltså tillämpa de här bestämmelserna över hela beståndet på en gång, så att vi inte får olikheter. Nu blir det en fördröjning, och det är olyckligt. Än mer olyckligt tycker jag att det är att vi inte får till stånd bättre möjligheter till omtaxering av fastigheter med uppenbart felaktiga taxeringsvärden. Jag menar att vi därför skall bifalla den reservation som folkpartiet och centern har avgivit. Erfarenheterna är dess värre inte de bästa, sade Lars Hedfors. Nej, de är inte de bästa. Administrativt blir det bättre med den organisation som kommer att gälla nu, men rent sakligt blir intervallerna längre mellan taxeringarna av samma typ av fastigheter. Därför accentueras egentligen behovet av generösare regler för att den enskilde skall skyddas. Jag tycker att ett horribelt fall är om man säljer en fastighet och det visar sig att man inte ens kan få ut taxeringsvärdet för den. Visst bör den nye ägaren kunna begära en omtaxering av den fastigheten. Jag vill inte gå så långt som att begära att hela marknadsvärdet skall påverka. Det skulle bli ett mycket svårt förfarande. Men just i det här enskilda fallet tycker jag att det är naturligt, och jag förstår inte varför Lars Hedfors inte vill vara med på detta.
Herr talman! När Lars Hedfors sprider så många positiva ord om den reform som läggs fram i propositionen, vill jag bara säga att centern har accepterat den uppdelning som föreslås, men att vi är helt medvetna om att den innebär att en del problem kommer att uppstå. Det kommer i viss mån att uppstå en orättvisa om vit.ex. har en stark inflation, och olika utgångspunkter kan föreligga de år då taxeringsvärdena fastställs. Vi skall också veta att en del fastighetsägare äger flera fastigheter och om de inrangeras i olika omgångar kommer det också att innebära en del problem, inte minst vid en försäljning och en reavinstsbeskattning. Vi skall inte tro att förslaget är helt utan problem. Vi har accepterat denna uppdelning, däremot sade vi ett bestämt nej till den rullande fastighetstaxeringen. Detta kan man säga är en kompromiss till det utredningen föreslog. När det sedan gäller den andra frågan, om en ny utredning, får man nära nogintrycket av Lars Hedfors att det finns en reservation på den punkten. Så är det inte. Jag har i en motion begärt att utredningen skall tillkallas skyndsamt. Läser man vad skatteutskottet har uttalat ser man att det först instämmer i det som sades förra året, att utredningen borde komma till stånd så snart som möjligt.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 Jag förstår inte varför Lars Hedfors här tar upp motsättningar på denna punkt. Bakom detta enhälliga utskottsbetänkande står ju också Lars Hedfors.
Herr talman! Till att börja med: När det gäller frågan om översynen av fastighetstaxeringen är det faktiskt på det viset, som jag tidigare har sagt, att det pågår en utredning. Om den tillsattes som en följd av riksdagens begäran eller ej saknar betydelse. Utredningen pågår hur som helst. Det står klart och tydligt i direktiven för utredningen att den skall utreda frågor som här aktualiserats av såväl Stig Josefson, Kjell Johansson som Bo Lundgren. Jag kan citera utredningsdirektiven ordagrant: ”Kommittén bör därför pröva om det är möjligt att finna någon metod att mer löpande anpassa beskattningen till prisutvecklingen.” Den skall studera dessa frågor. Ni anför nu att regeringen parallellt med detta kan företa en översyn. Varför skall den göra det? Det kan ju innebära en mängd onödigt dubbelarbete, och det finns anledning att använda krafterna till andra saker, efter vad jag kan förstå. Dessutom arbetar riksskatteverket i dag intensivt med dessa frågor för att man skall kunna bli färdig fram till taxeringstillfället 1988. Det pågår således ett intensivt arbete. När det gäller vad riksdagen tidigare har sagt, har den alltså klart och tydligt uttalat att regeringen inte skall påbörja sin översyn förrän bostadskommittén är färdig med sitt ställningstagande. Det är precis vad vi nu har skrivit i vårt utskottsbetänkande, Stig Josefson. Vi har sagt att regeringen skall avvakta bostadskommitténs betänkande, och det utskottsbetänkandet har ni skrivit under från alla tre borgerliga partierna. Nu hoppar ni plötsligt av det. Jag blev förvånad när jag hörde Kjell Johanssons inledningsanförande. Han sade nämligen exakt att utskottsmajoriteten, underförstått socialdemokraterna, vill ytterligare fördröja frågan. — Det skulle inte vara bra, enligt Kjell Johansson. Men i det här fallet tillhör faktiskt Kjell Johansson utskottsmajoriteten. Det är litet genant att behöva tala om det för honom, men det är så: Han tillhör utskottsmajoriteten, som har ställt upp på kravet att regeringen skall avvakta bostadskommitténs betänkande, som kommer att läggas fram 1986. Jag tycker att det vore klädsamt om Kjell Johansson erkände detta.

Herr talman! Beträffande det erkännande som Lars Hedfors avkrävde mig vill jag peka på att det vi har ställt upp på i detta sammanhang är den skrivning vi har i vår reservation. Den skrivningen är, som sagt, ett alternativ till utskottsmajoritetens skrivning, vilket jag trodde var helt klart för Lars Hedfors.

Varför skall de människor som har varit kolossalt ärliga och letat efter ädelträ i sina fastigheter enligt de krångliga bestämmelser som gäller och kryssat för litet för generöst i kolumnerna — det är, som sagt, ett känt faktum att många har gjort så — straffas för detta när de helt plötsligt kommer underfund med att de har fått ett för högt taxeringsvärde? Varför skulle inte en särskild nämnd som gör taxeringar varje år också kunna ta sig an dessa människors problem? Olikheten i inställning i denna fråga tycker jag speglar skillnaden mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Vi tycker att man skall visa litet omtanke om de skattskyldiga som kanske av rent nit har gått emot sitt eget intresse.
Herr talman! Jag står kvar vid den uppfattning som vi har fört fram i utskottets betänkande. Men när man lyssnar på Lars Hedfors frågar man sig om Lars Hedfors har lämnat den ståndpunkt som han intog i utskottet. Det är klart utsagt att vi vill att utredningen skall tillsättas så snart som möjligt och att den skall vara färdig med sitt arbete till år 1988. Är vi överens om detta också i dag, finns det ingen anledning att nu skapa några motsättningar på denna punkt. Det vore värdefullt att få veta om Lars Hedfors står kvar vid det som vi var överens om i utskottet.
Herr talman! Jag står till hundra procent fast vid det som vi har skrivit i utskottets betänkande. Bo Lundgren ställer frågan: Menar Lars Hedfors att bostadskommittén skall ta upp alla spörsmål som har med fastighetstaxeringen att göra? Det menar jag definitivt inte. Det återstår en väldig mängd frågor att se över, och utskottet vill att regeringen får i uppdrag att se över de frågor som bostadskommittén inte tar upp. Men exakt vilka frågor det gäller vet vi inte i dag, eftersom bostadskommittén inte har framlagt något betänkande och inte heller kommer att göra det förrän år 1986. Därför finns det ingen anledning att nu exakt ange vilka frågor som regeringen skall se över. Kjell Johansson säger att han står bakom sin reservation och i övrigt ställer sig bakom utskottsbetänkandet. Det låter inte så när Kjell Johansson för sin talan här. Det låter som om han inte vore beredd att ställa upp bakom kravet på att regeringen skall avvakta bostadskommitténs betänkande. Ni står bakom er reservation, men den gäller den särskilda fastighetstaxeringen, en fråga som ligger i periferin.
Herr talman! Lars Hedfors ägnar stor energi åt att angripa mig. Det skulle ha varit bra om Lars Hedfors hade ägnat lika stor energi åt att svara på frågan varför en fastighetsägare som har åsatts ett helt felaktigt taxeringsvärde för en fastighet inte skall kunna få rättelse i de fall som jag här har pekat på. Ägna någon liten stund också åt den frågan, för den speglar, som jag sade, graden av omtanke om människorna, inte bara om byråkratin.
Herr talman! Precis den frågan, Kjell Johansson, arbetar bostadskommittén med i dag. Varför skall vi uttala oss tvärsäkert om något som man håller på att utreda och som ännu varken Kjell Johansson eller jag vet någonting om?

Herr talman! Det faller sig naturligt att tala om den nya fattigdomen när debatten nu rör socialbidragen. Över en halv miljon människor — eller var sextonde människa, i vissa stockholmsförorter var femte ung människa — behöver i dag i vårt land socialhjälp för att klara sitt uppehälle. Andelen unga människor som behöver ekonomisk hjälp ökar kraftigt, unga människor som varken har bostad eller arbete. Orsakerna till att så många människor tvingas att söka hjälp är förstås skiftande. Arbetslöshet och påtvingat deltidsarbete är en orsak, men en ny tendens är att människor med arbete inte kan klara av de dyra levnadsomkostnaderna. Det är framför allt maten och hyran som kostar för mycket. Bostadsbidraget har urholkats, och reallönerna har sjunkit. Hyran i nybyggda hus är nu uppe i 1 000 kr. i månaden per rum. Många människor lever i dag på marginalerna och bara t.ex. en tandläkarräkning kan stjälpa ekonomin. Många familjer har inget eget ekonomiskt skyddsnät i form av ett par tusen på en bankbok. Många människor mår dåligt av att ständigt leva på marginalerna. Det visar en undersökning som gjorts i ett stockholmsdistrikt. Var fjärde hjälpsökande har där fysiska eller psykiska problem. Nästan lika många har ett varaktigt missbruk, och var fjärde missbrukare är en kvinna, i regel ensamstående. Över huvud taget ökar andelen ensamstående kvinnor utan barn bland bidragstagarna. Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till hjälpbehovet, eller också har kvinnorna lågavlönade deltidsjobb som de inte kan leva på. De ökade socialbidragen är ett tecken på allvarliga brister i vårt samhälle. Diskussionen om hur stora socialbidragen skall vara rör också mer än pengar. Den rör hela frågan om vår människosyn, vår solidaritet mot de människor som har det svårt. Också här i dag handlar debatten faktiskt om vår solidaritet som politiker och som medmänniskor. Och hur är det? Sviktar vår solidaritet i tider då ekonomin blir sämre? Går solidariteten bara att upprätthålla när vi har ett överflöd att ta av? Det är de fattigaste kommunerna som har de största utgifterna för socialbidragen. Nivåskillnaderna på bidragen är stora mellan olika kommuner. Eftersom levnadsomkostnaderna nu är lika höga över hela landet måste dessa skillnader anses vara djupt orättvisa. Därför menar vänsterpartiet kommunisterna att det behövs en riksnorm för att justera skillnaderna. Många kommuner -— för att inte säga de flesta — ligger under det som brukar anses vara existensminimum. Jag har aldrig hört någon ifrågasätta att nivån på folkpensionerna skall vara densamma över hela landet. Men socialbidragen skall kunna variera med en tusenlapp i månaden för en ungkarl, beroende på var han bor. Dessutom kan socialbidraget ligga väsentligt lägre än folkpensionen; det är också det vanligaste. Det är ingen som bryr sig om de här orättvisorna. Kommunernas normer för socialbidrag för ensamstående varierar mellan 75 96 och 140 26 av basbeloppet. Folkpensionen ligger just på 140 96. Det betyder skillnader på runt 1000 kr. i månaden för ensamstående vuxna och runt 2 500 kr. för trebarnsfamiljer. Det kan inte vara rimligt att människor skall ha olika stort ekonomiskt bistånd beroende på i vilken kommun de råkar bo. Enhetliga, rättvisa och skäliga normer för socialbidragen behövs. Det rimliga vore att införa en allmän riksnorm eller, allra helst, ett socialförsäkringstillägg. Det finns kommuner som har nettonorm och det finns kommuner som har bruttonorm. Vilken av de här två politikerna väljer ute i sina socialnämnder speglar skillnader i synsätt. Det speglar om man har förtroende eller ej för de hjälpsökande. En nettonorm bygger egentligen på misstroende och stämmer inte överens med socialtjänstlagens grundtankar. Utskottet avstyrker med olika, fadda motiveringar vpk-kravet att lika och skäliga socialbidrag skall ges till alla som behöver hjälp. Inte ens ett uttalande om behovet av bruttonormer kan utskottet kosta på sig att göra, även om man instämmer litet ljumt i att det inte är så bra att det finns så stora skillnader. Evert Svensson, hur stora skall skillnaderna få vara? Utskottet vill bara motverka alltför stora skillnader, står det på s. 26. Utskottet vill alltså tillåta vissa skillnader. Varför skall man tillåta det? Vilka motiv finns det för att hjälpbehövande människor skall behandlas olika beroende på var någonstans de råkar bo och vilka politiker som råkar bestämma i kommunen? Kan det vara vettigt att tusentals kronor i månaden skall skilja mellan olika familjer? Vad har utskottet för motiv för dessa orättvisa skillnader? Därefter vill jag ta upp något som berör en ganska snar framtid. Om 15 år är det år 2000. Då har den nya tekniken med all sannolikhet föranlett att vår arbetslöshet i procent räknat ligger på tvåsiffriga tal — det gör den för övrigt redan i många länder i Europa. Det finns beräkningar som visar att mellan 30 och 50 96 av människorna i produktiv ålder då kommer att vara arbetslösa. Vilken beredskap finns det i vårt socialförsäkringssystem för att möta denna framtid? Det finns inte ett uns av förberedelse. Alla låtsas som om det regnar, trots att det nästan dagligen går att läsa om hur datateknik och den nya tekniken i övrigt eliminerar tusentals arbetstillfällen. Jag menar att det är hög tid att vi diskuterar hur vi skall kunna möta framtiden. Med de perspektiv som vi redan i dag har kan vi förmoda hur framtiden kommer att gestalta sig. Om 50 96 av människorna inte kommer att ha jobb måste dessa människor, dvs. vi själva, ändå leva, äta och bo någonstans. Socialförsäkringssystemet måste anpassas inför dessa framtidsutsikter. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen som är fogad till detta betänkande.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

Det tog lång tid innan socialstyrelsen tillsammans med Kommunförbundet lade fram sina allmänna råd och anvisningar. När de nu har lagts fram utgår utskottet från att dessa råd och anvisningar kommer att följas i allt högre grad ute i kommunerna. Socialstyrelsen förordar en bruttonorm. När det gäller den frågan tror jag att det är lätt att gå vilse. Det talas om bruttonorm och nettonorm. Om man bara ser siffrorna mellan de olika kommunerna rätt upp och ned stämmer inte jämförelsen. Jag vill ta ett väldigt aktuellt exempel på detta, utan att nämna några siffror.

Det tyder på — och det är en erfarenhet som vi har från flera kommuner — att skillnaden egentligen bara är den att människor måste gå till socialnämnden för varje extra sak de behöver. Det är en tillräcklig skillnad. Därför förordar också socialstyrelsen bruttonormer, och det är inte svårt att tillstyrka det i den här debatten. Så bör det vara. Det bör heller inte vara någon skillnad mellan korttidsoch långstidsnormer. Vad som är skälig levnadsnivå kan naturligtvis diskuteras. Här har vi ändå ett rättssäkerhetssystem som fungerar. Vi har JO, vi har länsstyrelserna och det finns möjligheter till överklagande. På den punkten har det faktiskt blivit en diskussion huruvida domstolar skall bestämma hur mycket kommunerna skall ge ut. Vi är alltså medvetna om detta, och man skall se socialutskottets utlåtande så att vi tillstyrker bruttonormerna, och vi tillstyrker också en allt större likhet mellan kommunerna. Jag vill tillfoga några synpunkter därutöver. Socialbidragskostnaderna utgör, trots de dramatiska ökningarna, inte någon stor andel av de sociala utgifterna — jag tror det är viktigt att säga detta. Det rör sig om 2,7 miljarder för 1984 mot en samlad socialbudget på 157 miljarder. Det betyder alltså mindre än 2 26, men det är ändå en ökning från normalt 1 96. Värre är kanske att antalet bidragstagare har ökat och nu är uppe i över 6 Jo mot normalt 4 96. I vissa kommuner, typ Botkyrka och Malmö, går denna andel upp till 12 26 medan den i andra — jag skulle förmoda t.ex. Djursholm — endast utgör 1 20. Det tyder på att det är en väldig skillnad mellan kommunerna i detta avseende. Den stora ökningen har skett sedan 1981, och man kan förstå att de lägsta inkomsttagarna har fått det svårare. Folks reserver har börjat ta slut. Men det är också viktigt att påpeka att socialtjänstlagen i sig betydde en ökning. Mellan 1981 och 1982 skedde en ganska stor ökning, och jag vill här plocka in en fråga som har varit uppe i debatten: Hur är det med barnfamiljerna? Det sägs att de ensamstående männen — man får väl utgå från att det gäller dem som betalar underhållsbidrag — ofta råkar illa ut och får gå till socialnämnden. Så säger man att det kanske inte är så farligt med barnfamiljerna. Det har emellertid skett en väldig ökning också när det gäller barnfamiljerna: från 68 000 år 1981 till 95 000 år 1984. Jag tror att det är viktigt att lägga märke till detta. Utskottet skriver en enda rad om SOFT. Det skall ses som en bekräftelse av att det behövs ett socialförsäkringstillägg. Jag tror att frågan om hur det skall finansieras är en ekonomisk skenfråga, eftersom pengarna ändå måste gå ut. Jag skulle vilja säga här i debatten, utan att ha någon fullmakt bakom mig, att man borde pröva skatteutjämningen i detta avseende och på det sättet finansiera ett socialförsäkringstillägg. Vi talar mycket om den generella socialpolitiken — det är den som vi ställer upp på. Men vi får naturligtvis akta oss, så att det goda inte blir det bästas fiende. Att gå till socialnämnden och begära socialbidrag är faktiskt det sista eller näst sista som en människa som har det besvärligt gör. Jag har själv gjort en lista på åtgärder som påverkar människors levnadsstandard. Om vi har en solidarisk lönepolitik och en utjämnad förmögenhetsbildning, då är många frågor lösta. Därefter kommer skatt efter bärkraft och sedan generell socialpolitik, av typen barnbidrag. Därefter kommer riktade bidrag, av typen bostadsbidrag och studiestöd, och sedan kan man säga att SOFT kommer. Därefter kommer socialbidrag, och längst ner — när ingenting av detta har fungerat riktigt — går man till Frälsningsarmén och begär hjälp. Det är en del tecken som tyder på att trycket på de frivilliga organisationerna har ökat. Vi har alltså att se över detta, och regeringen har tillsatt en krisgrupp eller skall vi säga analysgrupp, för att se var det är skon klämmer. Om vi går in och ser vilka som har socialbidrag och varför de har det, får vi också klart för oss vad som är fel i samhället, var det är fel i fördelningspolitiken och vad som gör att den inte skyddar de lägre inkomsttagarna. Med detta, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Det förhållandet att många kommuner fortfarande har det s.k. nettonormsystemet och det förhållandet att utskottet inte kunde göra en markering av att det är bruttonormsystemet som skall gälla tycker jag är dåligt. Nettonormsystemet är ett uttryck för ett gammalt sätt att tänka. Det är egentligen förmynderi mot de hjälpsökande — de skall be om hjälp för olika saker. Det är ett förlegat synsätt, och det skulle vara på sin plats att utskottet gjorde en markering, i den riktning som Evert Svensson tog upp frågan. Väldigt tidigt markerades att de fattiga människorna skulle hållas på låg nivå — det ansågs farligt att låta dem komma upp till en levnadsnivå i närheten av den som gällde för dem som arbetade. Evert Svensson säger att vi inte skall ha alltför stora skillnader — det skall motverkas. Men han svarar inte på mina frågor om hur stora skillnader vi skall tillåta. Vad är det som motiverar att en familj som bor i en viss kommun jämfört med en annan har 2 500 kr. mindre netto i månaden eller att en ensamstående har 1 000 kr. mindre i månaden — att beloppen varierar mellan 75 Jo och 140 96? Det är djupt orättvist, och riksdagen borde se till att den orättvisan kommer bort. Evert Svensson säger: Man kan faktiskt överklaga. Ja, det är tur att vi har en besvärsrätt, så att människor kan få sina rättmätiga behov tillgodosedda. Men jag tycker det är fel att man skall behöva gå till domstol för att få det bistånd som man faktiskt har rätt till och som vi har beslutat att den nya socialtjänstlagen skall ge möjlighet till. Därför vore det på sin plats att få en riksnorm som är rättvis och skälig och som täcker in de behov som de flesta människor har. Jag ser det som ett stort steg framåt att Evert Svensson erkänner att ett socialförsäkringstillägg måste komma till. Det är vad vpk i många år hävdat i debatten. Vi har också sagt precis det som Evert Svensson nu säger, nämligen att det faktiskt inte blir dyrare, eftersom människor under alla förhållanden måste ha någonstans att bo och någonting att äta — pengarna måste ändå betalas ut. Då är det rättvisare och riktigare att staten tar ett större ekonomiskt ansvar. Utskottet avstyrker vpk:s krav på rättvisa och skäliga socialbidragsnormer för hela riket med hänvisning till en analysgrupp, som skall undersöka var skon klämmer. Ja, men det vet vi efter många års erfarenhet och efter det myckna utredande som redan gjorts: det är en ökad arbetslöshet, som den nya tekniken kommer att ytterligare förvärra, det är för höga levnadsomkost nader — maten kostar för mycket och hyrorna är för höga. Det är dessa omständigheter som gör att människor inte klarar av att betala för sitt uppehälle. Det är ingenting som man behöver analysera. I stället är det åtgärder som behövs. En av dessa åtgärder är att skapa rättvisa och tillräckliga socialbidragsnormer, som icke varierar mellan kommunerna på det sätt som i dag är fallet.

Herr talman! Det enda som skiljer mellan Inga Lantz reservation och utskottsmajoritetens skrivning gäller frågan om en riksnorm. Kan man lagstiftningsvägen införa en riksnorm för angelägenheter som rör kommunerna, är den fråga vi måste ställa oss. Riksdagen har begärt att vi skall få likartade normer och att dessa skall vara bruttonormer. Socialstyrelsen, som är vår högsta myndighet på detta område, har sagt detsamma. Analysgruppen har tillsatts för att undersöka vad man kan göra i fördelningsfrågan och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera socialbidragen. Dessutom tillkommer — vilket jag inte sade i mitt förra inlägg — att även socialberedningen har denna fråga under övervägande. Så nog följer vi denna fråga med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Vi kan inte luta oss mot denna analysgrupp, vare sig vi anser att den behövs eller inte. Gertrud Sigurdsen har klart deklarerat att det inte blir fråga om några nya pengar. Vad det här gäller är något slags omfördelning inom ramar som jag inte känner till. Sedan skulle jag i alla fall vilja ställa en fråga till Evert Svensson. Vi ifrågasätter inte att folkpensionerna skall vara lika och ligga på en rimlig nivå. Vi anser tvärtom att de kanske ligger för lågt. Varför skall socialbidrag kunna variera i storlek och i de flesta fall inte ha en tillräcklig nivå? Folkpensionerna ligger faktiskt på 140 96 av basbeloppet, medan socialbidragen varierar mellan 75 90 och 140 96. Det är mycket få kommuner som har folkpensionsnivå på socialbidragen, dvs. 140 96 av basbeloppet. Vad är det för rim och reson i det, Evert Svensson?

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att framställa något yrkande. Jag har begärt ordet för att nämna något om motiveringen för min motion och något kommentera utskottets handläggning och slutsats i sin behandling. Jag har redan i ingressen till min motion sagt att det mitt i vårt välfärdssamhälle, med hög biltäthet och på många andra sätt höga välstånd, finns en mängd äldre, ensamma människor som lider brist på gemenskap. Ofta har dessa människor inte råd att kosta på sig en resa, någon veckas vistelse på ett pensionat eller liknande för att få omväxling och känna gemenskap. Jag har kommit till slutsatsen att det borde finnas en fond där dessa människor kunde söka ett stipendium, ett stöd, för att få känna den gemenskapen, t.ex. i form av en veckas vistelse på ett pensionat eller en resa. Jag har kommit fram till att arvsfonden borde kunna avsätta en del av sina medel för detta ändamål. Jag tror att utskottet är överens med mig när det gäller behovet. Utskottet har behandlat motionen mycket utförligt, och jag har respekt för det arbete man har lagt ned på den. Man har skildrat tidigare behandling och mycket ingående redovisat de bestämmelser som i dag gäller för arvsfonden. Jag skulle ändå vilja beröra den slutsats som utskottet har kommit fram till. Utskottet har två huvudskäl för att avslå motionen. Man vill inte splittra arvsfondens resurser, och det har jag respekt för.

90 miljoner under en treårsperiod! Detta visar att det när man vill går att satsa utanför de ordinarie anslag som ges. Jag tycker därför att det åberopade argumentet inte kan vara särskilt starkt. Hade viljan funnits hos utskottet, hade man kunnat biträda förslaget om att på försök avsätta några miljoner till just det ändamål som jag har angett. Jag tror, som jag skriver i motionen, att detta ligger helt i linje med dessa gamla, ensamma människors önskan. Det är ju deras pengar som går till arvsfonden. Ensamma människor, utan släktingar och utan förankring i någon förening eller liknande är de som testamenterar sina medel till arvsfonden. Just en sådan här fond hade nog varit helt i överensstämmelse med deras önskan, om de hade fått vara med och bestämma. Det andra skälet för avslag som man pekar på är följande, och här citerar jag utskottet ordagrant: ”Utskottet vill vidare erinra om den vidgade skyldigheten att ge en god omsorg till de äldre som åvilar kommunerna enligt socialtjänstlagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 1982. Bl.a. skall till kontakt och gemenskap med andra. Som ovan framgått kan — om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda — bidrag till rekreationsresa också inrymmas inom rätten till bistånd.” Allt detta är säkert riktigt, och jag utgår ifrån att utskottet har annat material än jag när det gäller möjligheterna inom kommunernas sociala anslagsramar till sådana här resor. Jag har frågat utredningstjänsten, och på bordet har jag en tjock bunt med rättsfall, som visar vilket eländigt krångel det har varit för äldre människor som sökt bidrag just för sådana här resor. De sociala myndigheterna säger att behandlingen blir mycket olika i kommunerna. Utredningstjänsten gör för sin del det förbehållet att man inte kan säga att de här rättsfallen är typiska. Många har lyckats efter krångel och överklaganden i olika instanser. Bland rättsfallen finns det ett där man har försökt att få färdtjänst under sin semesterresa men inte lyckats. Jag utgår ifrån att utskottet har ett annat och bättre material att grunda sitt avslag på än det som jag har fått fram hos utredningstjänsten. Herr talman! Jag skall, som sagt, inte ställa något yrkande, men jag vill säga att jag i riksdagen kommer igen i den här frågan, eftersom jag anser att det är fråga om ett behjärtansvärt ändamål. Jag tycker att det vore riktigt om man av de stora summorna i arvsfonden avsatte en del till just en sådan fond som den jag har motionerat om.

Herr talman! Eftersom andre vice talmannen inte ställde något yrkande hade jag kunnat låta bli att göra ett inlägg. Jag tycker i alla fall att det är på sin plats att säga några ord om allmänna arvsfonden och dess funktion i samhället. Karl Erik Eriksson och jag tillhör samma samfund, Svenska missionsförbundet, och vi vet båda hur mycket pengar som har gått från allmänna arvsfonden till ungdomslokaler. Detta gäller inte bara vårt samfund utan hela ungdomsvärlden. Låt mig i detta sammanhang uttrycka mig så, att det har varit en väldig välsignelse. Precis som när vi behandlade en annan motion — väckt av en annan framstående riksdagsman, nämligen Sven Aspling, som hade ungefär samma yrkande — har vi sagt oss att vi inte vill splittra allmänna arvsfonden till ytterligare en sektor i det svenska samhället. Skall både ungdomskadrerna och de äldre komma i fråga, blir det givetvis stort bekymmer när det gäller fördelningen av pengarna. Här måste man alltså, herr talman, träffa ett val när det gäller vilket område som man vill satsa på. Senast kom ju de handikappade in under allmänna arvsfonden, och nu skulle vi alltså enligt motionen i fråga ta in ytterligare en kategori. Sedan förhåller det sig så, att det inte söks individuella bidrag från arvsfonden. Bidragen går till organisationer. Det är viktigt att påminna om den saken i det här sammanhanget. Vidare får vi väl betrakta socialutskottets uttalande om socialnämnderna som ett auktoritativt uttalande, om riksdagen, som jag utgår ifrån, bifaller utskottets hemställan. Det måste vara en väldig tillfredsställelse för äldre människor som inte har några arvingar att veta att pengarna går till ändamål som varit till så stor nytta i det svenska samhället som den allmänna arvsfonden. Får jag tillägga att det är synd om människor klagar på att pengarna går till staten. Det vore bättre att säga: Det var lyckligt.
Herr talman! Socialutskottets vice ordförande kan känna sig lugn. Riksdagen kommer att bifalla utskottets hemställan, eftersom det inte ställts något annat yrkande. I inledningen av mitt anförande sade jag just det som Evert Svensson nu kraftigt underströk, nämligen att arvsfondsmedlen är till väldigt stor nytta genom att man rustar upp och bygger ungdomslokaler. Jag tog upp en rad exempel. Vi är helt överens på den punkten. Men jag är alldeles övertygad om att om viljan funnes kunde man avsätta ett antal miljoner utan att det egentligen inkräktar på det andra. Det har ändå föreslagits 30 miljoner i tre år, alltså 90 miljoner, till ändamål utöver de ordinarie. Det har utskottet pekat på, och det har jag strukit under här. Jag tror att om människor är nöjda med att deras pengar genom arvsfonden går till ungdomslokaler, handikapphjälp, o. d., skulle dessa människor — om de hade möjlighet till det — säga att de var nöjda om de visste att pengarna gick till det ändamål som jag har föreslagit.
Herr talman! Märkte inte andre vice talmannen att de extra pengarna faktiskt gick till områden som just berör ungdomen?
Herr talman! Jag märkte det, och jag läste innantill vart pengarna gick. Så det är inte någon nyhet som Evert Svensson kommer med på den punkten. Men jag säger fortfarande att min uppfattning är att det ändamål som jag har motionerat om är så pass viktigt att mitt förslag borde ha gått igenom om utskottet hade en vilja i den riktningen. Jag tycker inte att det innebär någon splittring. Ändamålet är väl så bra som många av de ändamål dit dessa 30 miljoner har gått.
Herr talman! Jag råder herr andre vice talmannen att söka andra utvägar och andra fonder.

Fru talman! Bengt Wittbom har frågat mig om jag avser att tillsätta ett statsråd med särskilt ansvar för sysselsättningen under mandatperioden. Svaret är nej. Arbetsmarknadsministern har ett särskilt ansvar för sysselsättningsfrågorna.
Fru talman! Jag får tacka statsministern för svaret på min fråga. Den första delen av svaret tycker jag är fullt tillfredsställande. Där har vi samma uppfattning, nämligen att det inte skall behövas en särskild minister för sysselsättningsfrågor. Den andra delen är litet nedslående. Bakgrunden till min fråga är ju att det inte varit alldeles klart, i alla fall inte här i riksdagen när oppositionen granskat regeringens politik, vem som egentligen har att svara för regeringens sysselsättningspolitiska linje i riksdagen. Jag tycker att det är bra att statsministern nu säger att det är arbetsmarknadsministern som har att göra detta. Problemet är bara att de informationer som vi har tillgängliga och de uppfattningar som arbetsmarknadsministern själv har gett uttryck för inte stämmer överens med detta. Arbetsmarknadsministern skriver t.ex. i en artikel i Svenska Dagbladet från augusti i år följande: ”I vår regering är det nämligen så att vi alla, var och en på sitt sätt, är sysselsättningsministrar. Därutöver har jag ett särskilt ansvar för arbetsmarknadspolitiken.” Av den här artikeln framgår alltså klart att arbetsmarknadsministern inte har samma uppfattning som statsministern. Min följdfråga till statsministern blir naturligtvis: Har statsministern vidtagit några särskilda föranstaltningar för att klargöra för arbetsmarknadsministern hur det förhåller sig? Det hoppas jag att statsministern har gjort, för då har vi äntligen en chans att få till stånd en sysselsättningspolitisk debatt här i riksdagen, inte bara diskussioner om arbetsmarknadspolitiken.

Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig varför ansvaret för den statliga lönepolitiken resp. den statliga personalpolitiken är delat mellan två departement. Eftersom den statliga lönepolitiken är en viktig del av den ekonomiska politiken, är det ändamålsenligt att ansvaret för denna ligger i finansdepartementet. Den statliga personalpolitiken har en nära anknytning till det förnyelsear bete som pågår inom den offentliga sektorn. Jag har därför bedömt det lämpligast att ansvaret för personalpolitiken ligger kvar i civildepartementet.
Fru talman! Tack för svaret. När regeringen utsåg en särskild löneminister reagerade jag mycket positivt. Men när jag upptäckte att lönepolitiken skulle sortera under finansdepartementet och personalpolitiken under civildepartementet blev jag litet förvånad. Var fanns kunskapen och konsekvensen i regeringen, frågade jag mig. Jag vill påminna statsministern om att statsministern tillsammans med civilministern och andra statsråd har varit med om att framlägga proposition 1984/85:219, och av den framgår det så klart och tydligt att regeringen har den alldeles bestämda uppfattningen att personalpolitik och lönepolitik hör ihop. Jag skall kanske också påminna om att vi just nu behandlar den propositionen i riksdagen, och så småningom skall den upp här i kammaren. Jag skall bara nämna några saker ur propositionen. På s. 8 sägst.ex. : ”Det finns nära samband mellan den statliga lönepolitiken och möjligheterna att få rätt personal i den statliga verksamheten.” Detta är mycket väl utvecklat senare. På s. 10 sägs om chefsrekryteringen hur viktigt det är att lönepolitiken hänger ihop med personalpolitiken. Här står också om andra delar av personalpolitiken att den är avhängig av vilken lönepolitik man för. Jag skulle vilja rekommendera statsministern att ge några medarbetare i uppdrag att se över detta och undersöka om ni inte borde omorganisera arbetet inom regeringen på den här punkten.
Fru talman! Jag är tacksam för herr Wennerfors vänliga omtanke. Vi har faktiskt funderat rätt mycket på det här. Inom civildepartementet pågår mycket av förnyelsearbetet inom den offentliga sektorn. Där finns de stora verken, statskontoret, riksrevisionsverket osv., som har med detta att göra. Den enda slutsats jag kan dra är att det förvisso krävs ett mycket nära samarbete mellan civilministern och löneministern för att det här skall fungera på ett tillfredsställande sätt.
Fru talman! Tack för att herr statsministern utvecklade ytterligare litet tankar. Jag har viss förståelse för det som står i tredje stycket i svaret till mig om förnyelsearbetet, som statsministern också påpekade nu. Men mot detta skall ju vägas hela denna proposition som ni lägger fram, som på alla möjliga sätt lägger tyngd uti att det finns ett samband mellan lönepolitik och personalpolitik. När man anställs är det ju inte bara en fråga om kontantlönen, vilket också framgår av propositionen. Det är också en fråga om vilken trygghet du får, vilken utbildning du får, vilken utveckling du får, vilka karriärmöjligheter du har och vilka slags luncher du får möjlighet till, vad det är för företagshälsovård och vad det blir för medbestämmande. Allt detta är personalpolitik, och det hänger verkligen intimt ihop med lönepolitik. Än en gång rekommenderar jag statsministern att fundera ytterligare en

Fru talman! Anders Björck har ställt en fråga till mig om det socialdemokratiska partiprogrammets republikkrav. Mitt svar är att det inte är aktuellt att göra några förändringar i det svenska statsskicket.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Det är tyvärr inget helt klargörande svar. Jag frågade nämligen om statsministern tog avstånd från riksdagsman Arne Gadds hätska angrepp mot den svenska monarkin. Nu får man ett intryck av att statsministern försöker sätta sig på två stolar. Han försöker lugna de många svenskar som är upprörda över det språk som en socialdemokratisk riksdagsman har använt mot statschefen och den stora majoritet av svenska folket som faktiskt slår vakt om monarkin. Till den kategorin hör också många inom det socialdemokratiska partiet, fru talman. Risken med att sätta sig på två stolar är att man med ett brak ramlar i golvet. Många med mig menar säkert att det är svagt att landets statsminister inte kan kosta på sig ett rejält avståndstagande från det grova språk som Gadd har använt. Om kungen sade han ordagrant: ”Låt honom gå på en AMS-kurs, så kan han lära sig att göra någon nytta.” Jag frågar nu direkt Olof Palme: Anser Olof Palme att kungen inte gör någon nytta i dag?

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Många tycker säkerligen att det är egendomligt att man inte behöver visum när man är utrustad med ett tjänstepass. Med tanke på de många märkliga besök som gjorts av polska medborgare speciellt i södra Sverige framstår detta kanske som ännu mer märkligt. Helt klart har avsikten varit att kartlägga vissa personers dagsprogram eller rättare sagt dygnsprogram, kartlägga militära anläggningar, hamnar, flygplatser osv. Det finns ett otal exempel på detta under senare år. Denna verksamhet sker naturligtvis mycket enklare om dessa polska medborgare inte behöver visum för att resa till Sverige, utan kan klara det hela genom att vara utrustade med tjänstepass. I södra Sverige är vi många som är djupt oroade över den verksamhet som bedrivs, och vi tror att det skulle vara litet svårare om dessa personer behövde ha visum för inresan till Sverige, även om de är utrustade med s.k. tjänstepass. Med tanke på vad som har förekommit frågar jag utrikesministern om han inte är beredd att vidta några förändringar på den här punkten.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. I sin inledning gör utrikesministern en liten, förhoppningsvis oavsiktlig, omtolkning av min fråga. Jag har inte frågat om en eventuell förlängning. Det gäller väl inte heller, det framgår av det utdelade svarets andra stycke, någon förlängning, utan i så fall blir det ett återupptagande av konferensen. Det måste ju, som det också sägs i svarets andra stycke, fattas ett nytt beslut av uppföljningskonferensen i Wien, om det över huvud taget skall bli en ny omgång av det som nu kallas för Helsingforsskonferensen, nämligen förhandlingarna om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder. Det kan synas tidigt att väcka denna fråga nu, eftersom vi först måste få ett resultat här i Helsingfors förenligt med mandatet, av militär betydelse, omfattande hela Europa, försett med möjligheter till verifikation osv. Vi måste också, vilket är ännu svårare, få en sammanvägning av ESK:s olika processer i Wien. Det är därför inte alls säkert att det blir någon uppföljning över huvud taget, men låt oss hoppas att det blir en sådan. Efter ett par år står det klart att våra utländska gäster uppskattar Helsingfors som konferensort. Man har t.o.m. sagt mig att myterna om svenskarnas ovänlighet och blygsamhet och vårt ogästvänliga klimat är just bara myter och att allting är mycket bra. Det är glädjande att det inom regeringskansliet finns en viss praktisk framförhållning. Frågorna beträffande omförhandling när det gäller lokalkontrakt och möjligheterna att låta organisationerna övervintra måste man kanske trots allt ta itu med redan nu, även om det kan dröja i värsta fall flera år, innan Helsingforsskonferensens arbete kan återupptas. Jag hoppas att vi är överens om att det vore positivt om resultatet här i Helsingfors kunde bli sådant att det bäddar för att vi kommer vidare i detta viktiga arbete, och då gärna i vår egen huvudstad.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag vill också passa på att hälsa Sten Andersson välkommen till den nya befattningen och säga att jag hoppas på ett gott samarbete. Men då behövs det förstås litet bättre svar än det som jag har fått i dag, för nog är det dåligt. Det var en utmaning mot världsopinionen när Frankrike valde att just på FN-dagen företa ett nytt kärnvapenprov i Polynesien. Det gjordes till yttermera visso till en stor spektakulär händelse med deltagande av, som utrikesministern säger, franska politiker med premiärminister Fabius i spetsen. Frankrike nonchalerar totalt befolkningens protester mot kärnvapenproven och befolkningens hälsotillstånd. Vi känner också till den skandalösa behandlingen av Greenpeacefartyget Rainbow Warrior. Jag har läst statsministerns och förre utrikesministerns tal i FN, men där sägs ingenting om de franska kärnvapenproven. Jag tycker inte att det räcker att man hänvisar till att Sverige arbetar för ett fullständigt provstoppsavtal. Vi måste också kunna medverka i FN och på andra sätt för att skapa opinion mot de franska kärnvapenproven och stödja befolkningen i dess protester. Det tragiska är ju att fransmännen är så upptagna av sin egen storhet som kärnvapenmakt att de inte intresserar sig det minsta för de faror som de utsätter andra för. Just på grund av deras brist på insikt borde det vara desto mer angeläget för Sverige att medverka till att skapa opinion mot deras kärnvapenprov. Av svaret framgår att man under president Mitterrands besök i Sverige tydligen inte diskuterade de franska kärnvapenproven, utan man diskuterade enligt svaret endast ett fullständigt provstopp.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

Fru talman! Först av allt ber jag att få tacka utrikesministern för svaret på frågan. Jag vill även tacka för att man faktiskt har gjort insatser när det gäller denna fråga. Det finns inte någon anledning att här i riksdagen debattera frågan, men det finns anledning att understryka att vi — riksdagen, svenska folket och regeringen — av humanitära skäl inte kan acceptera att en tvåårig flicka hålls borta från sina föräldrar och nekas utresetillstånd. Det finns också anledning att påminna om att detta är ett brott mot Helsingforsavtalet. Jag blev dock litet besviken när utrikesministern hävdade att någon ny ansökan inte har lämnats in. Jag tror nämligen att det är väl känt både på UD och på annat håll att det här paret ett otal gånger har försökt lämna in en ansökan, men att de sovjetiska myndigheterna på olika sätt byråkratiskt krånglar, därför att de inte vill ha något att göra med denna ansökan. Jag tycker inte att den svenska regeringen skall behöva avvakta att den sovjetiska regeringen i byråkratisk ordning accepterar att den nya ansökan inlämnas. Denna ansökan finns ju. Paret har på olika sätt försökt få ett utresetillstånd för sin dotter. Jag tycker att det vore bra om utrikesministern klargjorde sin ståndpunkt i denna fråga, men även klargjorde sin syn på hur den svenska regeringen ser på hur den här typen av brott mot Helsingforsavtalet påverkar möjligheterna för ett förtroendefullt samarbete mellan vårt land och Sovjetunionen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har ställt den här frågan på grund av att det i massmedia har förekommit en kanonad av beskyllningar mot framför allt Trelleborgspolisen och dess sätt att uppträda i samband med flyktingärenden. Nu får jag beskedet att statsrådet inte är beredd att vidta några förändringar. Statsrådet anser tydligen att det sätt på vilket polisen i Trelleborg sköter sig är korrekt och att man där följer gällande regler och bestämmelser. Detta är en mycket besvärlig fråga för framför allt Trelleborgspolisen, som bestämt hävdar att man följer de regler som gäller för verksamheten. Ändå blir man dagligen hårt kritiserad. Det finns säkert mer än en polis i Trelleborg som skulle behöva ett klart stöd från statsrådets sida i form av ett uttalande, där det klart poängteras att det inte finns någon berättigad kritik mot Trelleborgspolisens handlande. Jag skulle sätta stort värde på om statsrådet här i dag ville förklara att hon är nöjd med det sätt på vilket polisen i Trelleborg uppträder.

Fru talman! Per Unckel har frågat mig om jag för riksdagen vill redovisa på vilket sätt minskade kvalificerade lärarinsatser enligt regeringens mening skulle kunna vara till fördel för utbildningskvaliteten. Enligt riksdagens beslut skall regeringen lägga fram förslag om en förlängning av arkitektutbildningen och civilingenjörsutbildningen från 160 till 180 poäng. Beslutet förutsätter att förlängningen i sig kan genomföras utan ökade kostnader. Civilingenjörsutbildningen karakteriseras av en stor del schemalagd undervisning, 25-35 timmar per vecka. Om en förlängning av utbildningen skall ske inom ramen för oförändrade resurser måste utbildningen genomföras på ett annat sätt än tidigare, t.ex. genom att de första årens kurser läggs ut över en längre tid än för närvarande. Mot bakgrund av en sådan förändring har utbildningsdepartementet velat ställa frågan om balansen mellan schemalagd undervisning och självstudier är väl avvägd. Syftet med uppdraget till UHÄ har självfallet inte varit att se om man kan skära ner insatsen av kvalificerade lärare i civilingenjörsutbildningen. Prot. 1985/86:22 Tvärtom har syftet varit att pröva förutsättningarna för en omfördelning av 7november 1985 = undervisningsinsatserna så att mera kvalificerad lärarpersonal engageras i Am nävslimosn ss. — Ökad utsträckning och beroendet av inte färdigutbildade eller helt nyblivna civilingenjörer minskas i motsvarande mån. En minskning av undervisningstätheten skulle kunna vara ett sätt att åstadkomma en sådan kvalitativ förstärkning inom oförändrade kostnadsramar. Jag avser att återkomma till frågan om kvalitetshöjande åtgärder i nästa budgetproposition.

Fru talman! Först ber jag att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till denna känner vi alla till, nämligen att Sverige dras med en alldeles osedvanligt besvärande brist på tekniker. Mycket talar för att Sveriges framgångar på den internationella marknaden, om det inte görs drastiska insatser för att förbättra kvaliteten och öka förutsättningarna för en god teknikerutbildning, kommer att hämmas på grund av att vi inte förmår att producera en teknikerutbildning som är av en kvalitet och som sker i en takt som svarar mot det svenska samhällets behov. Det var bakgrunden, fru talman, till att en enig opposition i våras faktiskt lyckades driva regeringen till att sätta sig ned och fundera över hur teknikerkrisen skulle kunna lösas.

Lennart Bodström har här, fru talman, inte lyckats förklara hur det kan komma sig att en minskad undervisningsvolym skulle kunna innebära en bättre kvalitet på utbildningen. Därför kvarstår den preliminära slutsats som många av oss drog för länge sedan, nämligen att regeringen av någon outgrundlig anledning bestämde sig för att medvetet bryta mot riksdagsbeslutet. Min fråga nu till Lennart Bodström är: Överger regeringen tanken på att minska undervisningsvolymen inom den kvalificerade tekniska utbildningen eller är det, trots UHÄ:s mycket kraftiga avståndstagande från denna — förlåt uttrycket — bisarra tanke, fortfarande regeringens uppfattning att detta skulle kunna var någonting att överväga också framöver?
Fru talman! Jag ber att få exemplifiera Per Unckels citatkonst. I sin första fråga bad han regeringen tala om på vilket sätt minskade kvalificerade lärarinsatser enligt regeringens mening skulle kunna vara till fördel för utbildningskvaliteten.

Fru talman! För min del handlar det när det gäller ”kvalificerade lärare” i detta sammanhang om fast anställd personal och dem som doktorerar, vilka enligt min mening också är kvalificerade. Denna typ av undervisning tycker jag att utbildningsministern borde försöka slå vakt om. Det gäller däremot knappast den undervisning som sker med hjälp av dem som själva håller på att lära sig till civilingenjörer. I regeringsuppdraget till UHÄ står det uttryckligen, fru talman, att man skall undersöka förutsättningarna att undervisa mindre på de tekniska högskolorna. Det anser jag mig, med viss tyngd, kunna säga är rakt motstridigt de intressen för högre kvalitet i civilingenjörsutbildningen som Sverige har användning och behov av.
Fru talman! Det finns ju andra former av akademisk undervisning där det inte är nödvändigt att ha 25, 30 eller 35 lektionstimmar. Vidare kan det väl inte vara så farligt om utbildningsdepartementet ställer frågan om det skulle vara nödvändigt att ha teknologerna sittande på skolbänken oavbrutet från måndag morgon till fredag eftermiddag.
Fru talman! Utbildningsministern kom helt nyligen från ett annat departement och kan därför kanske inte avkrävas några större kunskaper om hur länge de blivande ingenjörerna faktiskt sitter på skolbänken. Jag kan försäkra utbildningsministern att den tid han nyss angav ligger mil från den omfattning som undervisningen i dag har. UHÄ konstaterar i sitt svar på regeringsuppdraget att den antydan till lösning av problemet som regeringen givit UHÄ innebär en dålig lösning. Jag för min del konstaterar att utbildningsministern dess värre under den här debatten inte har varit beredd att säga att han också tycker det.
Fru talman! Utvecklingen av vindkraften i Danmark och Sverige har gått delvis skilda vägar beroende på skillnader i förutsättningar. I Danmark bygger elförsörjningen på produktion i kraftverk som eldas med importerade fossila bränslen. Detta leder till avsevärt högre elpriser än i Sverige. De höga elpriserna har gjort det lönsamt för bl.a. jordbrukare att investera i egna vindkraftsaggregat vilket givit upphov till en omfattande hemmamarknad för små vindkraftverk. Den stora efterfrågan på vindkraft i USA som följd av bl.a. speciella skatteregler och höga elpriser har samtidigt skapat exportmöjligheter som många danska tillverkare skickligt utnyttjat. Den svenska elförsörjningen baseras i huvudsak på vattenkraft och kärnkraft och kännetecknas av låga elpriser. Detta gör att vindkraften för närvarande har svårt att konkurrera i det svenska kraftsystemet. I Sverige har en målmedveten satsning på vindkraft genomförts. Kalkyler och bedömningar visade att en mer omfattande användning av vindkraft i svensk elförsörjning skulle förutsätta stora aggregat. Det svenska programmet inriktades därför redan tidigt på utveckling av sådana aggregat. Vindkraft i stora aggregat är emellertid avancerad teknik som tar lång tid att utveckla. Staten har hittills satsat 270 milj.kr. på att utveckla vindkraften. Jag har kommit överens med kraftindustrin om en fortsatt utveckling av vindkraften i vilken ingår såväl statliga insatser som insatser från kraftindustrin. Små aggregatstorlekar har utvecklats såväl här hemma som utomlands. Om det visar sig att vi framdeles skulle vilja satsa även på små vindkraftsaggregat för svensk elförsörjning bör det således finnas goda möjligheter till detta.

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Dahl! Bakgrunden till min fråga är givetvis den omställning från kärnkraft till andra energikällor som vi har framför oss. Alla utvägar måste prövas, eftersom det inte är bara en enda energikälla som kan ersätta kärnkraften, utan det måste bli fråga om en mångfald energikällor. Alla energikällor har nackdelar, vindkraften dock i ovanligt ringa grad. Hur stora fördelar vindkraften har, dvs. hur mycket energi den ger, är ju under prövning. Det svenska vindkraftsprogrammet har dock hittills dominerats av konstruktion och drift av de två stora vindkraftverken på 2 resp. 3 MW på Gotland och i Skåne. Det utvecklingsprogram som nu lagts fram fortsätter enligt min uppfattning alltför ensidigt denna satsning på stora verk. I Danmark och i USA har det ju, som statsrådet Dahl här nämnde, skett en satsning på mindre verk. Det har naturligtvis haft speciella betingelser. Varför Sverige nu bundit upp sig för mångdubbelt större vindkraftverk tycker jag inte är klarlagt. Att vindkraften för närvarande har svårt att konkurrera i det svenska kraftsystemet kan jag helt hålla med om, men det är ju inte det vi talar om — det är framtiden vi talar om. Varför kan vi inte då pröva andra typer av vindkraftverk efter våra långa och många gånger flacka kuster? Jag vill ställa en följdfråga till statsrådet Dahl: Varför måste vi vänta med att pröva andra typer? Det tar ju en viss tid med de olika utvecklingsenheterna. Varför kan vi inte, samtidigt som vi planerar att bygga nya stora aggregat, också försöka pröva några små?
Fru talman! Vi är helt överens om att vi inte kan vänta med att utveckla den teknik som skall ersätta kärnkraften. Det är av det skälet som vi i dag, trots att det är svårt för vindkraften att hävda sig kommersiellt, faktiskt satsar flera hundra miljoner kronor på utveckling av vindkraften. Nu har vi också fått kraftindustrin att engagera sig, så att industrin är med om att dela kostnaderna och ansvaret. Det finns också tillverkare och uppfinnare som arbetar med små vindkraftverk i Sverige i dag. Man har alltså gjort en bedömning av användbarheten för större vindkraftverk. Det betyder inte att man utesluter små. Inriktningen är att vi till 1990 genom praktiska erfarenheter skall ha underlag klart för att kunna bedöma vindkraftens roll i det framtida systemet.
Fru talman! Om vi skall försöka att ha detta klarlagt redan till 1990, statsrådet Dahl, måste vi väl börja pröva olika sorter redan i dag? Jag har föreslagit att vi skulle kunna göra sådana här prov på Simpvarpshalvön, där vi redan har O 1 och O 3 och där miljön så att säga redan är elektrifierad. Jag tycker att detta skulle vara en mycket lämplig plats för sådana försök. I det brev som vi fick från Vattenfall häromdagen och där man talar om att man har en vilja att avveckla kärnkraften, sägs bara — nästan parentetiskt — att man försöker klarlägga vindkraftens förutsättningar. Jag önskar att statsrådet Dahl ger Vattenfall större möjligheter än att bara försöka klarlägga. Jag tycker att vi skall göra en mer aktiv prövning.
Fru talman! Jag vill för fullständighetens skull klargöra inte bara att det i dag finns tillverkare som arbetar med små vindkraftverk utan att det i Vattenfalls utvecklingsprogram ingår även små vindkraftverk. Det satsas alltså på det i dag.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Dahl för den informationen. Jag tycker att den inte har kommit fram i den kortfattade PM som helt nyligen presenterades om det utvecklingsprogram som regeringen har antagit tillsammans med Vattenfall, Sydkraft och övrig kraftindustri. Jag skulle gärna se att vi framöver får litet mera konkreta bevis på vad man vill göra. Det är mycket bra att tillverkare arbetar med små vindkraftverk, men vi kanske måste systematisera det hela mera.

Fru talman! Kersti Johansson har frågat statsrådet Ingvar Carlsson om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att undvika ökad användning av kolisvenska värmeverk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I 1981 års energipolitiska beslut godkände riksdagen riktlinjer för en försiktig introduktion av kol innebärande en förbrukning av kol för energiändamål om 4-6 miljoner ton/år i slutet av 1980-talet. I regeringens proposition om vissa kolfrågor, som i sin helhet godtogs av riksdagen våren 1984, föreslogs som riktlinje att viss kolanvändning skall få ske för att ersätta olja men att kolanvändningen bör minimeras. Kolanvändningen skulle därigenom kunna begränsas till 34 miljoner ton år 1990. I propositionen föreslogs bl.a. att koleldade anläggningar endast bör få uppföras när det inte är tekniskt eller ekonomiskt rimligt att använda inhemska bränslen. Som en följd härav har en särskild energipolitisk prövning av tillkommande koleldade anläggningar införts i lagen om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle. Vidare har riktlinjer för prövning av koleldade anläggningar skärpts genom att nya mycket stränga krav för maximalt tillåtna svavelutsläpp införts. Energiverkets uppföljningar av utvecklingen på kolområdet har visat att kolintroduktionen har blivit avsevärt mindre omfattande än vad som förutsattes i 1981 års energipolitiska beslut. Mot då antagna 4-6 miljoner ton/år i slutet av 1980-talet prognosticeras nu knappt 3 miljoner ton för år 1990. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt vill jag bestämt hävda att regeringen har full kontroll över pågående introduktion av kol och att stränga miljökrav — betydligt strängare än för exempelvis befintligt oljeeldade anläggningar — gäller för tillkommande koleldade anläggningar. Dess omfattning är avsevärt mindre än tidigare planerat — som följd av restriktioner och aktiva insatser för att främja andra alternativ. Ansträngningarna inriktas på att hålla kolanvändningen på lägsta möjliga nivå.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den till statsrådet Ingvar Carlsson var att jag anser användningen av kol som energikälla vara en miljöfråga. Kommer kol att användas i det här aktuella värmeverket i Halmstad handlar det om svavelnedfall inte bara i närområdet utan det kommer också att spridas över större områden. Halland och angränsande områden hör till de mest försurningsdrabbade i landet. Årligen satsas miljontals kronor för att man skall kunna åtgärda konsekvenserna av försurningen — och ändå är det endast ett uppehållande försvar. Skall man komma till rätta med problemet får man åtminstone inte tillskapa nya försurningskällor. Koleldning kan ju på ett avgörande sätt förvärra en redan svår försurningssituation. Investeringar i koleldade anläggningar binder också upp resurser för lång tid och förhindrar en eftersträvad användning av inhemska energikällor. Skall man använda kol måste det vara ett absolut krav att anläggningarna förses med rökgasrening och att bästa möjliga teknik utnyttjas. Naturvårdsverkets krav på begränsning av utsläpp är faktiskt mer långtgående än man har planerat för när det gäller värmeverket i Halmstad. Därför tycker jag att det är bra att statsrådet och regeringen i övrigt arbetar för att hålla kolanvändningen på lägsta möjliga nivå. Men jag vill fråga: Är det över huvud taget nödvändigt att släppa fram koleldning då tillgången på inhemska bränslen är god?
Fru talman! För det första: Jag känner mig i högsta grad ansvarig för miljöfrågor på energiområdet. Det är en grund för det arbete jag håller på med som energiminister. För det andra: Jag känner någorlunda väl till situationen i Halmstad, och jag vet att man i kommunen har bestämt att göra ytterligare en genomgång av dessa frågor för att verkligen veta att man väljer rätt när man till slut skall fastställa vad man skall använda. För det tredje: Dels kommer regeringen att göra en prövning av om det enligt fastbränslelagen finns andra alternativ, dels kommer också de hårda miljökrav som gäller att fastställas för den här anläggningen om den blir aktuell. Kommunalpolitikerna i Halmstad är mycket medvetna om detta — det vet jag — och jag litar på att de kommer att utgå från det i sin planering. I annat fall kommer ju regeringen att fastställa de kraven.
Fru talman! Jag hoppas precis som Birgitta Dahl att kommunalpolitikerna i Halmstad anser att det är angeläget att också utnyttja inhemska bränslen. Gör vi det innebär det att vi ersätter importerade bränslen såsom kol och olja. Man skapar också nya arbetstillfällen inom landet. Varje MW ger mellan 20 och 40 årsarbeten om man använder inhemska bränslen. Genom att för uppvärmning välja bränslen som ger minsta möjliga försurning bidrar vi också till en bättre miljö. Miljöförstörningen är ju i dag ett skrämmande hot.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om regeringen avser att ta några initiativ för att förbättra konkurrenskraften för inhemska fasta bränslen. Antalet anläggningar avsedda för fastbränsleeldning har mångfaldigats på några få år. Från inhemska bränslen produceras i dag ca 60 TWh, dvs. en lika stor energiproduktion som vattenkraft och kärnkraft var för sig. Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att underlätta introduktionen av inhemska bränslen. Bland dessa kan nämnas fastbränslelagens prövning av kolanvändningen för att säkerställa att kol används endast då konkurrens med inhemska bränslen inte föreligger. Till skillnad från andra energislag är de inhemska bränslena vidare befriade från energiskatt. De har också undantagits från mervärdeskatt och förmånsbeskattning. De får stöd inom ramen för investeringsoch oljeersättningsprogrammen. Ett huvudsyfte med de ekonomiska stödinsatserna är självfallet att de inhemska bränslena skall kunna etablera sig på den svenska energimarknaden och så småningom klara sig på egna meriter utan några subventioner. Den snabba ökningen av användningen av inhemska bränslen har medfört att många värdefulla tekniska erfarenheter vunnits. Det är dock sannolikt att vi nu går in i ett skede där tillväxten i användningen av inhemska bränslen dämpas något. Men genom den målmedvetna och intensiva statliga satsningen på dessa har en fastbränslemarknad etablerats, och samtidigt har grunden lagts till en ökad export av tekniskt avancerade och miljövänliga fastbränsleanläggningar. Frågan om de inhemska bränslenas ställning analyseras för närvarande av utredningen om el och inhemska bränslen . Konkurrenskraften för inhemska fasta bränslen behandlas i en särskild arbetsgrupp, i vilken företrädare för statens prisoch kartellnämnd och branschen ingår. Utredningen kommer att avlämna sitt slutbetänkande i början av nästa år.

Fru talman! Det är sant att det tidvis har förekommit problem i konkurrensen och att de är störst för det bränsle som förutsätter mest förädling, dvs. pellets jämfört med oförädlat inhemskt bränsle. Men även här går utvecklingen mycket fort. Staten har gjort och gör stora insatser för att bl.a. hjälpa till med utvecklingen av bra brännare och bra system för att använda pellets även i mindre anläggningar. Därför har jag stort förtroende för att även den delen av marknaden för inhemska bränslen har en framtid för sig och kommer att utvecklas. Men det kommer alltså att vara en del bekymmer på vägen, och vi gör allt vad vi kan för att se till att man löser problemen på ett bra sätt.

Fru talman! Dess bättre finns det många goda exempel på fliseldade anläggningar som hävdar sig väl i konkurrensen inte bara med olja utan också med el. Det är rätt stor skillnad mellan priset på el och priset på de inhemska bränslen som används i anläggningar ute i landet. Jag tycker inte att det är fel att man sätter press även på dem som använder inhemska bränslen att få så låga kostnader som möjligt genom att bygga och sköta sina anläggningar väl.

Fru talman! Fru Ekman har frågat mig varför regeringen i årets regleringsbrev ställt 150 milj.kr. av försvarets medelstilldelning till regeringens disposition för senareläggning av anskaffningar samt när dessa medel åter skall kunna disponeras för sitt avsedda ändamål. I den ekonomiska situation som rådde i våras fann regeringen det nödvändigt att vidta åtgärder för att dämpa bl.a. den efterfrågan som skapas via statsbudgeten. Det är ett högst normalt och vedertaget sätt att bedriva en aktiv konjunkturpolitik, och principen om att försvaret skall kunna medverka i en sådan är sedan länge knäsatt i riksdagen och har mig veterligt aldrig tidigare satts i fråga. Som finansministern anmält i proposition 1984/85:217 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder avser regeringen att återkomma till riksdagen med en redovisning i nästa års budgetproposition i den mån anslagsutnyttjandet innebär större förändringar i de utgiftsprogram som riksdagen tagit ställning till. Jag räknar emellertid med att medlen i fråga skall kunna användas under innevarande eller senast under nästkommande budgetår för den anskaffning som de avdelats för.

Fru talman! Jag vill börja med att hälsa statsrådet Roine Carlsson välkommen som svarare för första gången i sin egenskap av chef för försvarsdepartementet. Jag vill också tacka för svaret på frågan. Det är bra att det är så pass positivt som det är. Anledningen till min fråga är att det finns risk för att man inom finansdepartementet försöker manipulera med de pengar som skall gå till försvaret. Det allvarliga som bl.a. vi från folkpartiet vill uppmärksamma är att man i så fall frångår det försvarsbeslut som vi för ett och ett halvt år sedan fattade i enighet här i riksdagen. Det är allvarligt nog att regeringen genom att inte kompensera försvaret för inflationen, som uppgick till 4 96 år 1984, urholkar resurserna. Det är naturligtvis riktigt, som försvarsministern säger i sitt besked, att det i våras kunde vara försvarbart att försöka dämpa efterfrågan, men skälen härför finns inte i dag. Nu måste pengarna fram. Det borde egentligen kunna ske redan under innevarande år. Från folkpartiet kommer vi att följa frågans vidare hantering och se om det försvarsministern nu har sagt kommer att bli verklighet.
Fru talman! Jag vill för fru Ekman understryka att finansdepartementet icke manipulerar med några medel till vare sig försvarsdepartementet eller något annat departement.
Fru talman! Ordvalet kan givetvis diskuteras. Men i regleringsbrevet står att medlen skall innehållas så länge. Då tycker jag att man får vara uppmärksam på att de verkligen kommer fram.

Fru talman! Rune Evensson har frågat när ett regeringsförslag om förebyggande åtgärder mot skred kommer att föreläggas riksdagen. Frågan om förebyggande åtgärder mot jordskred är komplicerad med många olika aspekter vad gäller både ansvarsförhållandena och finansieringen. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringens ställningstagande kan redovisas tidigast i anslutning till 1986 års budgetproposition.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Höga grundvattennivåer, som återkommer vid längre regnperioder, gör människor som bor i områden med potentiell skredrisk oroliga. I Västsverige finns det gott om sådana områden. Försvarsministerns svar inger hopp om åtgärder på det här området, och det är viktigt att åtgärder i förebyggande syfte snarast kommer till stånd. Det skall väl inte behövas ett nytt storskred för att få fart på sådana här frågor. Räddningstjänstkommittén föreslog åtgärder av förebyggande art och också en kostnadsfördelning mellan staten och den enskilde fastighetsägaren. Denna utredning följdes av en departementspromemoria, där kostnaderna ii stort fördelades mellan kommunen och fastighetsägaren. Kommuner med potentiella skredriskområden och enskilda fastighetsägare skulle enligt promemorian drabbas onödigt hårt i förhållande till andra. Det borde därför vara möjligt att hitta ett system som på ett ansvarsfullt sätt fördelar kostnaderna mellan staten, kommunen och den enskilde, för staten får ändå anses ha det övergripande ansvaret. När problemen blir akuta, får ju staten annars gå in via räddningstjänsten. Statliga medel bör därför i förebyggande syfte kunna anslås årligen och kommunerna planmässigt åtgärda problemen efter prioritet kommunvis. På sikt skulle man då kunna komma till rätta med problemen. Jag delar försvarsministerns uppfattning att det här är mycket komplicerade frågor. Till åtgärder av förebyggande art hör också kartering av potentiella skredriskområden. I elva kommuner är översiktlig kartering gjord, och det är viktigt att denna får fortsätta i resterande involverade kommuner och att den översiktliga karteringen åtföljs av en mer detaljerad, så att kommunernas problem mera planmässigt kan åtgärdas. Därför vill jag fråga: Kommer detta också med bland de förebyggande åtgärderna?

Fru talman! I samband med översvämningskatastrofen i Noppikoski raserades järnvägsbron över Ore älv strax norr om Orsa. Med anledning härav har Sven Henricsson frågat mig om jag kommer att uppdra åt försvaret att snarast återställa broförbindelsen. I ett svar på en fråga från Sven Henricsson uppgav kommunikationsministern den 24 oktober 1985 att en provisorisk militär bro i det här fallet skulle föra med sig en rad merkostnader samt att trafiken i stort uppges fungera bra. Han ansåg därför att han inte fann anledning att ta något initiativ för att erhålla militär hjälp. Jag har självfallet ingen annan uppfattning än den som kommunikationsministern redovisade.